Fru talman! I dag ska vi debattera betänkandet gällande nya uppgifter om den tilltalades ålder i rättsprocessen. Jag börjar med att yrka bifall till reservationen från M, SD och KD. Åldern har stor betydelse i den svenska straffprocessen. Den som är under 21 år får kortare straff på grund av den så kallade ungdomsrabatten. Personer under 18 år döms till de särskilda ungdomspåföljderna ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning och sluten ungdomsvård. Fängelse får väljas bara om det finns synnerliga skäl för den som är under 18 år. I januari i år togs ungdomsrabatten bort för personer mellan 18 och 21 år när det gäller allvarliga brott med minimistraffet ett års fängelse. Detta innebär att en 20-åring som döms för till exempel misshandel av normalgraden fortfarande får ungdomsrabatt med den socialdemokratiska politiken. Vi moderater tycker att detta är fel. Vi vill ta bort ungdomsrabatten för alla brott för alla över 18 år, alltså för myndiga personer. Det kommer vi att genomföra i höst när vi förhoppningsvis vinner valet. Fru talman! I brottmål särbehandlas som sagt unga lagöverträdare i frågor som gäller vilket straff som ska utdömas, hur långt straffet ska vara och frågan om utvisning. Ju yngre, desto lindrigare straff. För en tilltalad kan det därför finnas starka skäl att ljuga om sin ålder och uppge en lägre ålder än den som är med sanningen överensstämmande, särskilt när det saknas tillförlitlig dokumentation om de faktiska förhållandena. Detta gäller alltså personer som är födda utomlands. I Sverige brukar vi ha ganska god koll på hur gamla personer som är födda här är. Det kan därför förekomma att nya och säkrare uppgifter om den tilltalades ålder framkommer i ett senare skede, i vissa fall till och med när det finns en lagakraftvunnen dom. I sådana situationer måste det vara betydligt lättare att ta hänsyn till de nya uppgifterna. I propositionen föreslås att resning till nackdel för tilltalad ska kunna beviljas om det framkommer nya uppgifter som sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade hade bedömts vara äldre än vad rätten utgått från och detta sannolikt skulle ha lett till en väsentligt svårare eller väsentligt mer ingripande påföljd eller till en annan utgång i utvisningsfrågan. Det handlar alltså om väsentligt skarpare påföljder. Vidare föreslås att resning till den tilltalades fördel ska kunna beviljas om det framkommer nya uppgifter som sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade bedömts vara yngre än vad rätten utgått från och detta i sin tur sannolikt skulle ha lett till en lindrigare eller mindre ingripande påföljd eller till en annan utgång i utvisningsfrågan. Det här innebär alltså att det är högre krav när det är till nackdel för den tilltalade och lägre krav när det är till fördel för den tilltalade. Det bevisar det som Socialdemokraterna många gånger gör, nämligen att de står mer på den tilltalades sida än på brottsoffrets, som ju ska få upprättelse genom en dom som är rätt. Det har vi sett väldigt många gånger. Därutöver föreslås ett krav på skyndsam handläggning av resningsärenden med unga lagöverträdare och på underrättelse till vårdnadshavarna när ett resningsförfarande inleds mot någon som är under 18 år. Förbudet för högre rätt att ändra en dom till den tilltalades nackdel när endast den tilltalade har överklagat ska inte gälla om det kommer fram nya uppgifter om åldern som skulle kunna utgöra grund för resning. Regeringens förslag är ett steg åt rätt håll, men det är inte tillräckligt. Orubblighetsprincipen är huvudregel i svensk lag. Den innebär att en dom som vunnit laga kraft inte kan tas upp på nytt och att den måste väga tungt när det gäller resning till nackdel för den tilltalade. Det är alltså huvudregeln. Men vi moderater anser att regeringens förslag om kravet på att de nya uppgifterna sannolikt skulle ha lett till en väsentligt svårare eller väsentligt mer ingripande påföljd är för högt ställt. Därför anser vi att regeringen bör återkomma med ett förslag på hur detta krav kan sänkas genom att väsentlighetskravet tas bort, det vill säga att resning till nackdel för den tilltalade ska kunna beviljas om det framkommer nya uppgifter som sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade hade bedömts vara äldre och att detta sannolikt skulle ha lett till en svårare eller mer ingripande påföljd eller till en annan utgång i utvisningsfrågan. Vi moderater vill alltså ta bort det här väsentlighetskravet och ha ett lägre krav för att man ska kunna få resning. Det är djupt otillfredsställande att en person kan ljuga om sin ålder och därmed få lindrigare straff. Det är helt fel att man ska kunna komma undan genom att ljuga. Detta kommer tyvärr att fortsätta med regeringens förslag i och med väsentlighetskravet. Det är inte bra.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationen från Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Riksdagen kommer i veckan att fatta beslut om förändrad lagstiftning gällande nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen. Förslaget innebär bland annat större möjligheter att bevilja resning om det framkommer nya uppgifter om den tilltalades ålder. Förbudet för högre rätt att ändra en dom till den tilltalades nackdel när endast den tilltalade har överklagat ska inte gälla om det framkommer nya uppgifter om hans eller hennes ålder som skulle kunna utgöra grund för resning. Förslaget i sig är ett steg i rätt riktning, men det har ändå sina brister. Med anledning av det har Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna inkommit med en reservation i frågan. Enligt vår uppfattning är det föreslagna kravet för högt ställt när det gäller att de nya uppgifterna sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade hade dömts till en väsentligt svårare eller mer ingripande påföljd. Regeringen bör därför återkomma med ett förslag på hur detta krav kan sänkas genom att väsentlighetskravet tas bort. Resning till den tilltalades nackdel bör därmed kunna beviljas om den tilltalade sannolikt skulle ha dömts till en svårare eller mer ingripande påföljd, till en annan utgång eller till en annan utgång i utvisningsfrågan. Vi menar helt enkelt att det inte vore rimligt om man i många fall kommer att gå miste om möjligheten att utdöma strängare straff med anledning av skrivningen om just "väsentligt svårare eller mer ingripande påföljd". Det svenska rättssystemet måste vila på en rättvis grund. För oss innebär det i det här fallet att frågan ska prövas utifrån de nya förutsättningarna om personens ålder när det gäller alla sannolika skäl till justeringar till den tilltalades nackdel, inte bara om den tilltalade dömts till en väsentligt svårare eller mer ingripande påföljd. Risken finns annars att alldeles för få av fallen över huvud taget kommer att prövas. För en person som har ljugit om sin ålder eller på annat sätt skaffat sig fördelar genom att uppge en ålder som personen inte har måste rättssamhället i alla fall tydligt sätta ned foten. Att i bara vissa fall pröva möjligheten till en svårare eller mer ingripande påföljd leder inte bara till att personen åter drar fördelar av sin felaktiga ålder; det leder också till att två eller flera kan vara dömda för samma brott men ha fått olika straff beroende på att den ena i ett tidigare skede har angett en ålder som inte stämmer överens med verkligheten. Detta rimmar inte väl med rättssamhällets principer. Det innebär dessutom att personen som har fuskat eller ljugit åter drar nytta av sitt intolerabla beteende. Att pröva varje fall i stället för bara vissa fall skulle kunna innebära något högre kostnader men också mer arbete. Men det vilar på rättvisans grund. Rättsväsendet ska få kosta, rättvisan ska få kosta och demokratin ska få kosta. Med anledning av detta yrkar jag som sagt bifall till vår reservation.

Fru talman! I straffprocessen har den tilltalades ålder i dagens rättssystem stor betydelse för straffmätning, påföljdsval och utvisning på grund av brott. Tyvärr ser vi att allt yngre personer dras in i grov brottslighet. Den tilltalades ålder har alltså betydelse i straffprocessen. Vid bestämmande av påföljd kan den tilltalades såväl låga som höga ålder ha betydelse. I dagens lagtext anges att den tilltalades ungdom ska beaktas särskilt i mildrande riktning vid straffmätningen om den tilltalade har begått brottet innan han eller hon fyllt 21 år. Det kallas ibland för ungdomsreduktion. Vi kristdemokrater har sedan länge klart uttryckt att det här behövs en förändring som är större än den vi nyligen har beslutat om här i riksdagen. Det är uppenbart att det måste göras betydligt mer för att komma åt unga lagöverträdare och kriminella. Straffrabatterna sträcker sig också betydligt längre än myndighetsåldern. Ända tills gärningsmannen fyller 21, vilket jag angav tidigare, får vederbörande betydande straffrabatter. Vi kristdemokrater vill att ungdomsreduktionen avskaffas för personer som är mellan 18 och 21 år. Men dessvärre räcker inte det, mot bakgrund av den brottsutveckling vi nu ser. Allt yngre personer begår och döms för allt grövre brott, även mord. Det gäller även personer under 18 år. Det kan också vara en anledning för kriminella nätverk att leja ut grova brott på barn. Utredningen som gjordes om slopad straffreduktion för unga innehöll förslag på en betydligt skarpare trappa där ungdomsrabatten för den över 15 år trappas av snabbare mot fullt straffvärde. Straffrabatten för myndiga personer måste avskaffas. Men vi måste också minimera straffrabatterna även för dem som är under 18 år. Fru talman! Regeringens förslag, som vi diskuterar här i dag, syftar till en mer ändamålsenlig hantering av nya uppgifter om den tilltalades ålder efter att en rättsprocess har genomförts. Vi instämmer i regeringens bedömning i propositionen om att det när nya uppgifter om ålder kommer fram bör vara möjligt att ta hänsyn till dessa, oavsett när under processen det sker. Ett starkt skäl till att resning till nackdel för en tilltalad bör kunna beviljas vid nya uppgifter om den tilltalades ålder är intresset av att lika fall ska behandlas lika. För rättssystemets legitimitet är det angeläget att likabehandlingsprincipen upprätthålls. En ordning som innebär att vuxna personer i vissa fall felaktigt behandlas som unga kan uppfattas som orättvis och leda till att förtroendet för rättsväsendet minskar. Vi ställer oss därför bakom bedömningen i propositionen om att det finns starka skäl för att brottmålsdomar där det framkommer nya uppgifter om den tilltalades ålder bör kunna prövas på nytt. Fru talman! I brottmål särbehandlas unga lagöverträdare bland annat i fråga om straffmätning, påföljdsval och utvisning. För en tilltalad kan det finnas starka skäl att ge sken av att ha en lägre ålder än man faktiskt har, speciellt när det inte finns dokumentation som visar de faktiska förhållandena. I propositionen föreslås att resning till nackdel för tilltalad ska kunna beviljas om det framkommer nya uppgifter som sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade hade bedömts vara äldre än rätten utgått från och om det i sin tur sannolikt skulle ha lett till att han eller hon hade dömts till en väsentligt svårare eller väsentligt mer ingripande påföljd eller till en annan utgång i till exempel utvisningsfrågor. Vi ser här att kravet ställs högt för att resning ska kunna göras. Även om den så kallade orubblighetsprincipen måste väga tungt när det gäller resning till nackdel för en tilltalad är vår uppfattning att det krav som nu ställs sannolikt skulle leda till att den som döms ska drabbas av en väsentligt svårare eller väsentligt mer ingripande påföljd är ett för högt ställt krav. Regeringen bör därför återkomma med ett förslag på hur resning till nackdel för den tilltalade ska kunna beviljas om det framkommer nya uppgifter som sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade hade bedömts vara äldre än rätten utgått från och om det i sin tur sannolikt skulle ha lett till en svårare eller mer ingripande påföljd. Det vore en mer logisk formulering. Med det yrkar jag bifall till reservationen från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna i detta ärende.

Fru talman! Rättsväsendets uppgift är att skipa rättvisa. Men vad är egentligen rättvisa? Det är givetvis att döma skyldiga. Men det är också att inte döma oskyldiga. Det är därtill att döma skyldiga till rätt straff. Det är det som det här betänkandet handlar om. Det är denna balansgång som våra domstolar hela tiden måste gå. Det är en uppgift man delar med domstolar i alla rättsstater. Det kan i vissa fall hända att domstolarna inte klarar denna balansakt, ofta på grund av att man inte har alla fakta i målet eller att avgörande omständigheter blir kända först efter att dom har meddelats. Domstolen kan med andra ord ha gjort rätt, men i efterhand visar det sig att det har blivit fel. Om en felaktig dom har vunnit laga kraft finns så kallade extra ordinära rättsmedel att ta till. Genom en resningsansökan kan en lagakraftvunnen dom i vissa fall rivas upp och få en ny prövning. Det är ovanligt, men det händer. Och när det händer är det ett kraftigt avsteg från principen att det som är rättsligt avgjort är just rättsligt avgjort och något som inte kan vevas ett varv till eller, som principen heter på latin, res juridicata. På enkel svenska kan man också tala om orubblighetsprincipen. Fru talman! När man fyller år efter 40 finns det alltid någon välmenande vän som säger att ålder bara är en siffra. Det är givetvis inte sant; det vet vi alla. Särskilt i lagboken är det en väldigt avgörande siffra som måste vara förbunden med verkligheten. För den som döms, och inte minst för brottsoffret, är åldern viktig, därför att åldern kan ha inverkan på straffet, mindre nu än förut ska sägas. Nyligen avskaffades nämligen den så kallade åldersrabatten för dem som begår grova brott och är mellan 18 och 21 år. Nu döms en 18-åring till fulla straffet om minimistraffet för det aktuella brottet är ett år. Detsamma gäller om straffvärdet för brottet uppgår till minst ett års fängelse. Oaktat detta kan det fortfarande få stora konsekvenser om en domstol felaktigt anser att en person är under 18 år, särskilt då den som är under 18 år oftast får någon form av ungdomspåföljd. Hela systemet blir dessutom skevt om det sitter vuxna på inrättningar för barn och unga. Ungdomsvård ska ges till dem som är unga på riktigt. Ovanpå detta kan åldern ha betydelse för huruvida gärningsmannen kan komma att utvisas eller inte. När rättssystemet ger fördelar till personer på grund av att domstolar har tagit hänsyn till en felaktig ålder undergräver det allmänhetens tilltro till systemet i dess helhet. Därför är det lagförslag vi diskuterar i dag väldigt viktigt. Det handlar om att skapa ett mer rättvist Sverige där rätt ska vara rätt för brottsoffret, för gärningsmannen och för samhället i stort, trots att det finns en felaktig lagakraftvunnen dom - resning i fler ärenden helt enkelt. Fru talman! Lagförslaget innebär att resning ska kunna beviljas till den tilltalades nackdel om det läggs fram en ny utredning som sannolikt skulle ha lett till att personen hade bedömts vara äldre än vad domstolen utgått ifrån. Detta förutsatt att det i sin tur sannolikt skulle ha lett till att han eller hon hade dömts till en väsentligt svårare eller väsentligt mer ingripande påföljd, alternativt att det hade påverkat om personen skulle utvisas eller inte. I övrigt ska samma regler gälla som nu gäller för resning vad gäller nya bevis och nya omständigheter. Nya regler om resning för den som felaktigt betraktats som under 15 år av domstolen behövs inte eftersom nuvarande regler möjliggör resning i sådana situationer. Fru talman! Två bra principer i livet är "sagt är sagt" och "rätt ska vara rätt". I detta ärende har regeringen låtit "rätt ska vara rätt" gå före "sagt är sagt". Om ett lagt kort ligger och skaver för brottsoffer och rättsväsen ska det kunna tas upp igen. Har en felaktig ålder legat till grund för ett väsentligt lägre straff ska resning kunna beviljas. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Fru talman! Jag tänker ta upp det som jag sa i mitt anförande. För att få resning som är till nackdel för den tilltalade krävs att det sannolikt skulle leda till en väsentligt svårare eller väsentligt mer ingripande påföljd eller en annan utgång i utvisningsfrågan. När det är till fördel för den tilltalade är det lägre krav. Det tycker vi moderater är fel. Vi tycker att det ska vara samma. Därför vill vi att väsentlighetskravet ska tas bort. Jag tycker att det är tydligt att Socialdemokraterna står på den tilltalades sida, i och med att det ska vara svårare att få resning när det är till nackdel och lättare när det är till fördel för den tilltalade. Gustaf Lantz pratade ändå ganska fint om brottsoffer och brottsoffers rätt. Men det här bevisar ju motsatsen, för ett brottsoffer får ju upprättelse om det till exempel visar sig att gärningsmannen har ljugit om sin ålder när det gäller våldtäkt och därmed fått ett betydligt lindrigare straff. Vi tycker helt enkelt att det ska vara lättare att ta upp detta och att väsentlighetskravet ska tas bort. Varför står ni oftast på den tilltalades sida och inte på brottsoffrets sida?
Fru talman! Jag vänder mig helt emot Ellen Junttis premisser för frågan. Många kontakter som jag har haft med moderater genom åren har varit positiva när det kommer till rättssäkerhet. Vad Ellen Juntti gör med sin fråga är att ställa ett brottsoffers situation mot rättssäkerheten för en tilltalad. Det är inget nollsummespel. Det är inte så att ju mer du gynnar en tilltalad i processen, desto sämre blir det för brottsoffret. Det förutsätter att det är rätt gärningsman som är misstänkt för brottet, och det vet vi ju inte förrän domstolen har fällt sitt avgörande. Som jag inledde mitt anförande med att säga har domstolen uppgiften att skipa rättvisa. I det ligger att kunna döma skyldiga men också att inte döma oskyldiga. Det går inte att säga att det är kommunicerande kärl. Till slut blir det ett race mot botten där vi inte har någon rättssäkerhet och där vi inte är en rättsstat utan låter den som är häktad eller den tilltalade stå till svars utan att en domstol på ett rättssäkert sätt kan konstatera att personen är skyldig till brottet. Jag vänder mig helt emot premissen att ställa brottsoffret mot den tilltalades rättssäkerhet.
Fru talman! Jag blev inte särskilt förvånad när Gustaf Lantz vände sig emot hur jag resonerar, men jag håller faktiskt inte med honom. Det är väl rättssäkert, oavsett om det är till för eller nackdel för den tilltalade, för om man begär resning ska ju domstolen pröva ärendet igen. Och det förväntar jag mig att de gör på ett rättssäkert sätt, oavsett om det skulle vara till för eller nackdel för den tilltalade. Att domstolen inte skulle göra en rättssäker prövning om det skulle vara till nackdel för den tilltalade är en väldigt konstig tanke. Det är klart att vi ska utgå från att domstolen efter resning gör en rättssäker prövning, oavsett om det är till nackdel eller till fördel för den tilltalade. Här tycker jag att Gustaf Lantz resonemang haltar ganska mycket. Jag släpper det och går tillbaka till ungdomsrabatten, med tanke på att Socialdemokraterna tog bort ungdomsrabatten för alla över 18 när det gäller allvarlig brottslighet. Vi vill ta bort den helt och hållet, för vi tycker att den är orättfärdig eller orättvis. Den socialdemokratiska politiken innebär till exempel att om en 20-åring misshandlar sin flickvän och misshandeln bedöms vara av normalgraden får den 20-åringen fortfarande ungdomsrabatt eftersom minimistraffet är lägre än ett års fängelse. Varför ska en 20-åring få ungdomsrabatt när han misshandlar sin flickvän?
Fru talman! Tack så mycket för frågan, Ellen Juntti! Till att börja med måste vi ju konstatera det som många sagt i den här debatten - att vi alla är överens om att det här är ett steg i rätt riktning. Då måste man börja ställa sig frågan från vilken plats vi utgår. Jo, från den plats som regeringar före denna har tagit oss till. Ingen annan regering har tagit de här stegen och gjort det lättare att få upprättelse i fall där det finns en lagakraftvunnen dom som man ser har meddelats på felaktiga grunder när det gäller ålder. Så en viss självrannsakan är nog på sin plats hos de partier som tycker att regeringen går för långsamt fram. När det gäller ungdomsrabatten har vi även där tagit steg som tidigare regeringar inte tagit. Vi har för de grövre brotten avskaffat ungdomsrabatten mellan 18 och 21. Det är ett viktigt och bra steg som vi har tagit. Man kan alltid diskutera, men för moderater, sverigedemokrater, kristdemokrater och liberaler nu för tiden - jag noterade en gemensam debattartikel i Dagens industri, där man gjorde reklam för sin brottspolitik - kommer det aldrig att vara tillräckligt. Det kommer till slut inte att finnas någon ålder där man ska ta viss hänsyn till utveckling eller kunna ta hänsyn till hur vi faktiskt återpassar ungdomar in i samhället när de är på fel väg och på väg ut. Vi blir nog aldrig klara med den diskussionen, tror jag, så som det politiska samtalet förs i dag.